Fru talman! I detta betänkande har Sverigedemokraterna två reservationer, som vi givetvis står bakom, men jag väljer att yrka bifall till reservation 2. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott År 2013 anmäldes ca 27 000 rattfylleribrott i Sverige varav ca 13 000 gällde påverkan av narkotika. Rattfylleri under påverkan av alkohol och narkotika är mycket allvarliga brott. Rattfyllerister riskerar inte bara sina egna liv utan också sina medtrafikanters, cyklisters, fotgängares, vuxnas, äldres och barns liv. Varje år dör ca 70 personer och flera hundra skadas till följd av rattfylleri. Vi ser det som vårt ansvar att justera betänkligheter i lagstiftningen och därigenom motverka olyckor i trafiken som är relaterade till alkohol och narkotikapåverkan. I dag finns det sådana uppenbara betänkligheter. I lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott anges i 7 § att ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. Vad som är oskäligt framgår närmare av Högsta domstolens dom NJA 2006 s. 751. Högsta domstolens avgörande rör en alkoholberoende man som tidigare fått sitt körkort indraget på grund av grovt rattfylleri. Det indragna körkortet till trots har mannen fortsatt att köra grovt onykter vid flera tillfällen, bland annat till Systembolaget, och även att köra mot rött. Detta ledde då till ett nytt åtal. Mannen erkände brott. Men domstolen var skiljaktig med underinstanserna om att dennes bil, värderad till ca 120 000 kronor, skulle förverkas. Högsta domstolen slog fast att de aktuella trafikbrotten liksom det tidigare grova rattfylleriet är av sådan art att ett förverkande får anses erforderligt från trafiksäkerhetssynpunkt. Högsta domstolen slog dock även fast att förverkande av mannens fordon skulle vara oskäligt med hänsyn till bilens värde och mannens ekonomiska situation. Därmed upphävde Högsta domstolens underinstansernas domar, och mannen slapp att se sin bil förverkad. Denna betänklighet i lagen har öppnat för att de som döms för grovt rattfylleri kan få behålla sina fordon och fortsätta att utsätta sig själva och sin omgivning för livsfara, trots att de har dömts upprepade gånger för grovt rattfylleri och fått sina körkort indragna. Vi anser att det är hög tid för en förändring. Lagen bör göras strängare i detta avseende. Trafiksäkerheten ska väga mycket tyngre vid bedömningen av om fordonsförverkande ska anses skäligt i förhållande till fordonets värde eller gärningsmannens ekonomiska situation. För att få domstolar att förverka fordon i fler fall än i dag föreslås det i propositionen att domstol vid åtal ska beakta om gärningsmannen har gjort sig skyldig till tidigare brott gällande olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri. Om så är fallet ska prövning om förverkande av fordon ske. Vi vill även inkludera grov vårdslöshet i trafik till de omnämnda brottskategorierna. Är det så att man tidigare blivit dömd för grov vårdslöshet i trafik kan det grunda sig på extrema trafikbeteenden som kappkörning i väldigt höga hastigheter på allmänna vägar. Att domstolen i dessa fall ska kunna lägga tyngdpunkten på trafiksäkerheten vid en prövning av förverkande av fordon i stället för den enskildes ekonomiska situation eller bilens värde kan vara en signal som får många att tänka om. Att brottet grov vårdslöshet i trafik inte alltid skulle omfatta en förare av ett motordrivet fordon menar vi inte kommer att utgöra ett problem. Domstolar kan och ska exkludera sådana fall, och därmed kan grov vårdslöshet i trafik på ett ändamålsenligt sätt inkluderas i de omnämnda brottskategorierna.

Herr talman! Sedan ganska lång tid har möjlighet funnits för samhället att reagera på allvarliga trafikbrott genom att förverka bilen, verktyget. Kravet har hittills varit att det inte får vara oskäligt att ta bilen. Tyvärr verkar inte det räcka för att få ned trafikbrottsligheten. Skälet till dagens förslag till lagändring är inte främst att ytterligare straffa utan att förebygga återfall i samma typ av brott. Olovlig körning och rattfylleri är typiska återfallsbrott där ett beslagtaget fordon kan vara ett väsentligt inslag för att förhindra nya brott. Vidare innehåller lagförslaget en skärpning av oskälighetsrekvisitet. Det innebär att vi egentligen nu gör att Högsta domstolens tidigare dom blir överspelad. Bara när det är uppenbart oskäligt att förverka ska man låta bli. I betänkandet finns, som vi just har hört från Sverigedemokraterna, krav på att även grov vårdslöshet i trafik ska finnas med i uppräkningen av återfallsbrotten. Var gränsen ska gå och hur många brott som ska ingå kan alltid diskuteras. Grov vårdslöshet i trafik är inget typiskt återfallsbrott. Det är mer komplext och begås inte alltid av bilförare. Anledning finns därför som föreslagits att inte ta med det bland återfallsbrotten. Möjligheten att förverka finns redan i dag. Redan första gången man döms kan bilen förverkas, och det kan ske lättare enligt de förslag till skärpning av oskälighetsrekvisitet som vi nu ska fatta beslut om. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det som ligger till grund för det förslag som vi nu debatterar är alliansregeringens arbete under förra mandatperioden. Det ledde ända fram till en lagrådsremiss som regeringen överlämnade strax före valet 2014. Det är positivt att den nuvarande regeringen har fortsatt i förlängningen av det arbetet och också kommit med propositionen. Propositionen tar sikte på en grupp människor som innehåller många livstidskriminella som färdas runt i fordon för att begå andra brott än just de trafikbrott som detta betänkande avser. Man kommer också åt människor som visar hänsynslöshet, sätter andra människors liv i fara och inte bryr sig speciellt mycket om de framför fordon i berusat tillstånd. Förslaget innebär en skärpning av oskälighetsrekvisitet för att kunna förverka fordon från den som har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri. Jag kan inledningsvis nämna att grov vårdslöshet i trafik inte är ett mängdbrott. Jag vill påstå, efter att ha arbetat som domare under väldigt många år, att i varje fall jag själv inte har sett något fall av återfall i grov vårdslöshet i trafik. Därmed är inte sagt att det inte förekommer, men det är inte där det stora problemet ligger. Det stora problemet ligger i omfattningen av olovliga körningar och rattfylleribrott. För 2013 handlade det om ungefär 31 000 fall av olovlig körning och för samma år ungefär 27 000 fall av rattfylleribrott. Samtidigt har antalet drograttfyllerier ungefär fördubblats under den senaste tioårsperioden från i storleksordningen 6 500 till 13 000 fall per år. Detta är allvarligt. Det sätter människors liv i fara, och det föranleder trafikoffer i form av oskyldiga människor som hamnar i vägen. Hur ser då regelverket ut som föreslås? Jag nämnde vilka brott som är aktuella. Om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och ett förverkande inte är uppenbart oskäligt ska ett förverkande ske. Sverigedemokratens redogörelse för Högsta domstolens avgörande från 2006 har i bästa fall ett historiskt intresse för någon, eftersom det är ett annat oskälighetsrekvisit som var grund för Högsta domstolens bedömning. Läser man regeringens proposition ser man att detta leder till någonting helt annat. Det oskälighetsrekvisit vi har i dag infördes 1987. I samband med att man skulle förändra rattfyllerilagstiftningen i början av 1990-talet diskuterade man också en sådan ändring som nu föreslås. Lagrådets kommentar då i början av 1990-talet var att en sådan förändring som den som nu föreslås skulle innebära en mycket kraftig ökning av förverkandemöjligheterna. Det är vad detta förslag innebär. Jag kan också nämna att förslaget innebär mindre utrymme för att beakta förhållanden som talar emot förverkande. Jag skulle vilja påstå att det blir betydligt mindre utrymme för det jämfört med vad som gällde tidigare. Det behöver inte heller vara så att en person har begått brott vid tidigare tillfällen så att det finns tidigare domar, utan den tidigare brottsligheten kan vara uppe till bedömning vid samma tillfälle. En bortre gräns för när man tar hänsyn till tidigare brottslighet ligger vid fyra år, i regel. Men om det sker inom två år framgår det av specialmotiveringen till bestämmelsen att en sådan omständighet bör få stort genomslag. Sedan är presumtionen också starkare för förverkande vid rattfylleribrott än vid olovlig körning. Detta är sammantaget mycket bra.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

Det innebär dock framför allt att det överlag kommer att bli enklare att förverka fordon. Detta är något som också kommer att innebära att det blir mer rättvist, bedömer jag. Den som kör en dyrare bil ska alltså inte ha större möjligheter att behålla sin bil och fortsätta med sin brottslighet än den som har riskerat andras liv med en skrothög. En annan del av förslaget innebär att det blir lättare att förverka fordon med mindre värde inom en kortare tidsperiod, vilket också kommer att göra att kostnaderna för hanteringen av framför allt sådana här skrotbilar kommer att bli mindre. Det är alltså något som också kommer att göra rättskipningen mer effektiv.

Herr talman! Även detta ärende handlar i stort om förtroendet för rättsväsendet och om vikten av att göra rätt och att från samhället markera god vilja. Ibland känns det hopplöst, när vi ser hur vissa åter och återigen begår samma brott och faller tillbaka i brottslighet. Den som om och om igen utan respekt för andras liv och hälsa kör rattfull, till exempel, måste kunna fås att sluta med det. Många av de människor som detta berör är naturligtvis i ett tillstånd i livet där man inte bryr sig om särskilt mycket. Man bryr sig inte om sin omgivning, och man kanske inte ens bryr sig om sig själv. Det enda som är viktigt är att klara sig genom dagen. Dessa människor behöver hjälp; så är det. Vi ska hitta alla möjliga sätt att hjälpa dem. Men det är möjligen en annan debatt och möjligen ett annat utskott. Det är frustrerande för polisen, ordningsmakten och rättsväsendet när de här personerna ertappas med sitt beteende och när man dagen efter ser att samma sak händer igen. De fortsätter på det viset. Man kan inte ha några andra synpunkter än att vi måste kunna sätta stopp för detta, och förverkande av fordon är ett sätt att få stopp. Det har naturligtvis principiella implikationer. Som centerpartist och liberal håller jag äganderätten som en oerhört viktig princip. Men i det här fallet väger omgivningens rätt tyngre. Kanske kan man också, på marginalen, få någon enstaka att tänka till innan de sätter sig och kör rattfulla. Det kanske inte är många, men det kan vara denna enda person som räddar en persons liv.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

Herr talman! Att bryta mot trafikregler är att utsätta andra människor för livsfara. Därför är det av största vikt att hindra brotten och att komma åt dem som bryter mot lagen. Med hänsyn till de stora risker som rattonykterhet och andra allvarliga trafikbrott utgör framstår det, i jämförelse med vad som gäller för förverkande på andra områden, som i hög grad rimligt att fordon som används vid sådana brott förverkas i större utsträckning än vad som sker i dag. Dessutom har straffhotet i många fall inte haft tillräcklig brottsavhållande effekt på dem som kanske har benägenhet att köra bil i påverkat tillstånd. Vetskapen om att det finns en risk att bli av med sin bil kan sannolikt få betydelse i förebyggande syfte. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Förslaget innebär att förverkandebestämmelsen utvidgas och att dagens oskälighetsrekvisit skärps genom att ett förverkande ska ske om det inte är uppenbart oskäligt. Motsvarande ska gälla även annan egendom som används som hjälpmedel vid trafikbrott eller har varit avsedd att användas som hjälpmedel. Vi kristdemokrater menar att möjligheterna att förverka fordon som har använts vid trafikbrott kan komma att förhindra återfall och därigenom också förbättra trafiksäkerheten. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.